Till kammarens ledamöter har utdelats en preliminär plan för sammanträdena under höstsessionen, som beräknas pågå t.o.m. fredagen den 14 december. Därav framgår bl.a. att den första frågestunden äger rum torsdagen den 25 oktober med början kl. 14.00. Då besvaras frågor som inlämnas senast kl. 12.00 fredagen den 19 oktober. Kammarens första arbetsplenum hålls onsdagen den 24 oktober kl. 10.00. En allmänpolitisk debatt anordnas onsdagen den 7 november kl. 10.00 med eventuell fortsättning torsdagen den 8 och fredagen den 9 november, båda dagarna med början kl. 10.00. Vid torsdagens och fredagens sammanträden kan också utskottsbetänkanden upptas till avgörande. Jag vill slutligen erinra om att till kammarens ledamöter utdelats förteckningar över dels propositioner avsedda att föreläggas riksdagen under höstsessionen, dels uppskov till höstsessionen med behandlingen av vissa ärenden, dels nya riksdagsledamöter fr.o.m. höstsessionen 1973. Särskilda meddelanden har utarbetats angående riksdagens arbete m.m., riksdagens utrikeskontakter och riksdagens skoltjänst.

Herr talman! Kriget i Mellanöstern har slagit de flesta i vårt land med bestörtning. Återigen drabbas detta område av en konflikt som innebär lidanden för tusentals och åter tusentals människor. I den allmänna debatten vid FN:s generalförsamling kommenterade utrikesminister Wickman konflikten och yttrade bl.a. att ”Israels existens är ett sedan länge etablerat faktum”. Herr Wickman anförde vidare: ”Målsättningen måste vara en uppgörelse som tar hänsyn till alla berörda folks legitima intressen och som skapar säkerhet inom erkända gränser för alla stater i regionen. Detta problem låter sig inte lösas genom att den ena eller andra parten demonstrerar sin militära överlägsenhet. Vilken utgången av de nu pågående krigshandlingarna än blir, måste man räkna med möjligheten av förnyade militära konfrontationer så länge man inte samlas kring en gemensam politisk lösning.” I en kommentar till sitt tal har utrikesministern yttrat att detta innebar ”regeringens hittills hårdaste kritik av Israel”. För många framstår herr Wickmans anförande och kommentaren därtill när det gäller Mellanösternkonflikten som anmärkningsvärda. Anmärkningsvärda därför att regeringens linje så markant avviker från den attityd vårt land traditionellt givit uttryck för. Det framstår för det första som ytterst märkligt att herr Wickman väljer att rikta ”regeringens hittills hårdaste kritik mot Israel” i ett läge då Israel militärt angripits och är inbegripet i en kamp för att rädda sin existens! I utrikesministerns tal saknades vidare helt ett fördömande av de stater som inledde krigshandlingarna, nämligen Syrien och Egypten. Detta konstrasterar skarpt mot den annars expressiva ton som kännetecknat regeringens ställningstaganden i internationella konflikter under senare år. Finns det inte även i denna konflikt anledning att klart ta avstånd från angriparna, särskilt som angreppet riktades vid en tidpunkt då Israel var speciellt sårbart, nämligen då medborgarna firade en religiös högtid? Ytterligare en passus som saknas i herr Wickmans tal var det reservationslösa stöd för staten Israel som traditionellt utgjort en självklarhet i regeringens Mellanösternpolitik. Utrikesministern inskränkte sig till att konstatera att Israels existens är ett faktum. Till vad förpliktar ett sådant yttrande? Utrikesministern säger i sitt anförande att man måste räkna med möjligheten av förnyade militära konfrontationer i området. Herr Wickman bortser då tydligen ifrån den utgången av kriget att arabstaterna militärt besegrar israelerna — en utgång som dess värre icke kan uteslutas, allra helst inte nu då ytterligare arabstater tycks engagera sig i kriget. Förutsättningen för en politisk lösning — vilken utrikesministern uttalar sig för — är alltså att Israel kan stå emot angreppet från arabsidan. Ur den aspekten framstår herr Wickmans ord om ” militär överlägsenhet på den ena eller andra sidan” som högst märkliga. I Sverige har majoriteten av folket sedan många år hyst stark samhörighet med den judiska staten. Denna samhörighet kom också till starkt uttryck under sexdagarskriget 1967. Ledande politiker från de fyra stora partierna uttalade då klart och entydigt uppslutning bakom Israel. Inte minst förre statsministern Tage Erlander spelade en aktiv roll i opinionsbildningen till förmån för Israel. Regeringens uttalande är mot den bakgrunden så mycket mera svårbegripligt. En lösning av Mellanösternkonflikten måste självfallet bygga på en politisk uppgörelse, där det är nödvändigt att ta hänsyn till alla berörda folks legitima intressen. Detta måste självfallet innebära ett hänsynstagande till Palestinaflyktingarna, den grupp som lidit hårdast av den långa konflikten. Men som ett första villkor för en uppgörelse måste ligga staten Israels självklara rätt till fortsatt existens, någonting som flertalet arabstater icke erkänt. Mot bakgrund av det anförda anhåller jag om kammarens tillstånd att till herr utrikesministern få ställa följande frågor: 1. Är utrikesministern beredd att fördöma de arabstater som inledde anfallskriget mot Israel? 2. Är utrikesministern vidare beredd ge uttryck för den svenska regeringens fulla stöd för staten Israels rätt till fortsatt existens?

Herr talman! Statskuppen i Chile har utlöst en våg av förföljelser mot den förre presidenten Allendes anhängare och andra. Den militärregim som nu tagit över makten i den forna demokratin Chile har inlett sin regim på ett sätt som knappast ger dess deklarationer om en återgång till en konstitutionell demokrati någon större trovärdighet. Kuppen i Chile utlöste protester världen över. Under en längre tid har vi alla med oro iakttagit utvecklingen i Chile, där riskerna för antingen ett inbördeskrig eller en kupp av något slag successivt blev alltmer akuta. Det blev militären som kom att kasta resterna av den konstitutionella ordningen över ända genom sin blodiga kupp. Våra möjligheter att göra aktiva insatser för dem som utsätts för förföljelser för sina åsikters skull i Chile är självfallet ytterst begränsade. Detta till trots är det viktigt att vii detta liksom i alla andra fall gör allt vi kan. Med anledning härav anhåller jag om kammarens tillstånd att till herr utrikesministern få framställa följande fråga: Vilka åtgärder anser utrikesministern det är möjligt för oss att vidta för att ge hjälp till dem som förföljs för sina åsikters skull i Chile?

Herr talman! De förslag som Kungl. Maj:t lägger fram i propositionen 129 om trygghet i anställningen är synnerligen betydelsefulla för både arbetstagare och arbetsgivare. Det får vi säkert tillfälle att diskutera under ärendets fortsatta behandling. Vad jag skulle vilja framföra här i dag är ett beklagande av att man från regeringens sida inte har tyckt att detta viktiga lagförslag, som berör nästan alla anställda — inte riktigt alla, men det får vi också tillfälle att diskutera senare — och alla arbetsgivare, har varit förtjänt av att remitteras till lagrådet. Jag har i denna talarstol när det har gällt andra lagförslag som vi haft att behandla sagt att det är synd att regeringen underlåter att höra lagrådet i frågor av detta slag som berör så många människor. Det föreligger ett starkt behov för oss som arbetar här i riksdagen att få en allsidig belysning av sådana här svåra frågor. Här vill jag särskilt understryka att det rör sig om en helt ny lagstiftning, som vi praktiskt taget inte har några som helst förebilder till. Vi har ingen särskilt stor erfarenhet på detta lagstiftningsområde, och därför hade det varit bra om vi hade fått redovisat för oss sådana speciella synpunkter som lagrådet normalt har framfört på grund av den granskning som man gjort av andra lagförslag. Herr talman! Jag skall inskränka mig till detta. Jag vill nu bara ge uttryck åt förhoppningen att regeringen skall bättra sig på denna punkt och inte vara så rädd för att få sina lagförslag granskade av sakkunniga instanser.

Herr talman!

Herr talman! Riksdagen beslöt den 15 maj i år att uttala följande: ”Inga beslut att bygga ut kärnkraften ytterligare bör fattas förrän ett nytt, allsidigt beslutsunderlag, innefattande bl.a. information om forskningsresultat och utvecklingstendenser, har förelagts riksdagen.” (Näringsutskottets betänkande nr 49 år 1973 s.

Herr talman! De på föredragningslistan uppförda valen är föranledda av att herr Johanson i Västervik avlidit samt att herrar Björk i Göteborg och Josefsson i Halmstad lämnat riksdagen. För vart och ett av valen har valberedningen enhålligt godkänt en gemensam lista av det utseende som framgår av en i kammaren utdelad promemoria. I egenskap av ordförande i valberedningen ber jag att få framlägga dessa listor.

Herr talman! Många vackra ord sägs om företagsdemokrati, om inflytande för den enskilde arbetstagaren i frågor som direkt berör denne i egenskap av anställd. Men när det gäller att gå från ord till handling sviker ibland dådkraften. I konstitutionsutskottets betänkande nr 29 med anledning av en motion om vidgad kommunal besvärsrätt för kommunalt anställda m.fl. säger sålunda utskottsmajoriteten att en ändring av nu gällande regler för besvärsrätt skulle medföra åtskilliga praktiska gräns dragningsproblem, som med nuvarande ordning kan undvikas. Att det handlar om enskilda människors medinflytande och lika rätt håller man försiktigtvis tyst om. Praktiska gränsdragningsproblem är för utskottsmajoriteten viktigare än grundläggande principer. Utskottsmajoriteten kryper bakom den kommunala självstyrelsen och motsätter sig inskränkningar i den, vilket naturligtvis är en lovvärd ambition. Men det är ju inte det det handlar om. Det är ju i stället fråga om enskilda människors rätt gentemot kollektivet. En vidgad besvärsrätt för kommunalt anställda och sökande till kommunal tjänst i ärenden som personligen berör dem och som gäller oberoende av om man är kommunmedlem eller inte kan lätt införas utan att den kommunala självstyrelsen träds för när. Herr Larsson i Luttra, som i denna fråga företräder utskottsmajoriteten, har ju en framträdande position i Kommunförbundet och bör därför vara väl insatt i den kommunala självstyrelsens spelregler. Jag är därför litet förvånad över att Kommunförbundet i dagarna mer eller mindre ställt landets kommuner mot väggen och krävt att de skall anta ett nytt upphandlingsreglemente, under hot av att de eljest får en statlig lagstiftning på sig. Där var det inte mycket utrymme för den kommunala självstyrelsen. I detta fall, när det inte i första hand handlar om den kommunala självstyrelsen utan om alla människors lika rätt, kryper man däremot bakom den kommunala självstyrelsen. Nu råder ju det märkliga förhållandet att den som enbart har anknytning till kommunen genom ett fastighetsinnehav är kommunmedlem och har besvärsrätt, medan den som uteslutande har anknytningen att vara anställd av kommunen utan att vara kommunmedlem saknar besvärsrätt i t.ex. disciplineller befordringsärenden, om kommunen inte har inrättat en besvärsnämnd. Och det har långt ifrån alla kommuner gjort. För att uttrycka det litet tillspetsat: den som satsar sitt kapital i kommunen har alltså besvärsrätt, men den som ”bara” satsar sin arbetskraft i kommunens tjänst saknar besvärsrätt. Detta visar hur otroligt skeva förhållandena är i dag. Detta vill alltså utskottsmajoriteten, socialdemokrater och centerpartister, icke råda bot på. Man vill alltså fortsätta att favorisera kapitalägarnas inflytande före de anställdas inflytande. Herr talman! För den som slår vakt om den enskilda människans rätt och medinflytande är ställningstagandet enkelt i den här frågan. Jag yrkar därför bifall till reservationen av herr Nelander m.fl., i vilken vi föreslår att riksdagen hos Kungl. Maj:t begär utredning och förslag till besvärsrätt så att kommunalt anställda och sökande av kommunal anställning, vilka ej är kommunmedlemmar, får samma rättsskydd som kommunmedlemmar i vad gäller egen tjänstetillsättning, entledigande, disciplinära åtgärder m.m.

Herr talman! Utskottsmajoritetens skrivning om att det är väsentligt att den kommunala självstyrelsen inte onödigtvis regleras eller binds är en princip som jag delar. Men när principer blir viktigare än den enskilda människans situation, när likhet inför lagen inte tillämpas och när kommunalt anställda delas upp i kategorier beroende på var de råkar bo, då måste principerna vika. Då kan ordet ”onödigtvis” inte finnas med. Den enskilda människan är för mig värd mer än alla principer. Betänkandet är därför enligt min uppfattning ett synnerligen magert dokument. Utskottet har inte ens försökt motbevisa att här finns ett område där likhet inför lagen inte gäller, och det har naturligtvis inte gått att motbevisa. Vi motionärer har ju klart visat hur kommunalbesvärsinstitutet delar in de kommunalt anställda och sökande till kommunala befattningar i två klasser. Första klassens anställda är de som är kommunmedlemmar. De har besvärsrätt, och de kan använda sig av denna besvärsrätt, om de anser sig utsatta för ett beslut som vilar på oriktig grund. Den andra klassens kommunanställda är de som inte är mantalsskrivna i kommunen eller där brukar eller äger fast egendom eller är taxerade till allmän inkomstsskatt. Personer som bor på olika håll men är anställda i samma kommun har alltså olika rättigheter i vad gäller deras egen situation när det rör sig om tjänstetillsättande, entledigande, disciplinära åtgärder och liknande saker.

Det första exemplet härrör från en kommun som delades, varvid de olika kommundelarna hänfördes till två skilda kommunblock. En kommunalt anställd blev härigenom anställd i en annan kommun än den han i fortsättningen var mantalsskriven i. Han ansåg sig senare förbigången vid en tjänstetillsättning, men nu kunde han inte besvära sig, trots att det rörde sig om samma anställningsplats som tidigare, och trots att han bevisligen inte hade flyttat. Det andra exemplet berör en pendlare, kommunalt anställd även han. Han entledigades, enligt egen uppfattning på oriktiga grunder. Ej heller han hade möjlighet att besvära sig över sin egen situation. För honom löstes problemet genom att en kommuninvånare tog på sig besväret och överklagade. Det tredje exemplet gäller en kvinna, entledigad enligt egen uppfattning på oriktiga grunder. Eftersom hon inte var bosatt i kommunen kunde hon inte besvära sig. Hade alla dessa tre råkat vara mantalsskrivna inom kommunen — då hade de haft besvärsrätt, då hade de kunnat utnyttja den. Jag frågar alltså utskottets talesman: Är detta den likhet inför lagen vi alla eftersträvar? Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som finns fogad till utskottets betänkande.

Herr talman!

Vilka är då kommunmedlemmar?

Det är väl ganska svårt att tänka sig att den som söker en tjänst hos kommunen därigenom skulle bli medlem av kommunen. Det finns ju också andra kategorier som här kan tänkas ha intressen — leverantörer till kommunen, anbudsgivare osv. — och som då skulle kunna åberopa en motsvarande rätt. Sedan kan det starkt ifrågasättas om en besvärsrätt i detta fall skulle hjälpa vederbörande så värst mycket. Besvärsprövningen gäller ju beslutets laglighet enligt kommunallagen och landstingslagen och icke dess lämplighet. Beslutet kan undanröjas om det finns anledning till det, men däremot kan besvärsmyndigheten icke sätta annat beslut i det undanröjdas ställe. Kommunmedlemmarna har samma rättighet att överklaga oavsett om de är mantalsskrivna i kommunen eller inte. De har alltså i princip möjlighet att överklaga alla beslut. Motionärerna tänker sig tydligen inte en sådan konstruktion. Man tänker sig en viss inskränkning i denna besvärsrätt, och den skulle bara gälla, som man säger, ”deras egen situation”. Jag är säker på att en sådan besvärsrätt skulle bli svår att konstruera och inte ge så värst mycket. Att låta besvärsmyndigheten göra en lämplighetsprövning av det kommunala beslutet skulle också stå i klar motsättning till den kommunala självbestämmanderätten. Det skulle ju innebära att besluten i vissa tjänstetillsättningsfrågor flyttades över från kommunen till den statliga besvärsmyndigheten, och det skulle nog bli en rätt svårsmält sak för den kommunala självstyrelsen. Av reservationen framgår att det främst gäller den olikställdhet som råder genom att vissa kommuner har en kommunal besvärsnämnd och vissa andra inte har det, och det finns utan tvivel en skillnad därvidlag. Genom de sammanläggningar som gjorts och slutgiltigt kommer att göras vid instundande årsskifte får vi nu bara omkring 270 kommuner, och det blir i regel ganska stora kommuner. De flesta av dessa skaffar sig väl en kommunal besvärsnämnd, och därigenom ges ju sökande till kommunala befattningar m.fl. en möjlighet att om de anser sig orättvist behandlade gå till besvärsnämnden. Där gäller inga begränsningar i fråga om kommunmedlemskap eller annat, utan där är det avgörande att man har sökt befattningen, oavsett varifrån man är. För egen del är jag inte främmande för tanken att man nu, när man har fått de här nya kommunerna, gör besvärsnämnden obligatorisk i kommunerna. Besvärsnämnden är ju i själva verket en smidig lösning, som ger möjlighet till en objektiv värdering när det gäller sökandes meriter, och ändå behåller man den kommunala självbestämmanderätten. Med anledning av vad som sagts av dem som varit uppe i talarstolen före mig kan det finnas anledning att erinra om att personalorganisationerna när det gäller de anställdas situation har ett mycket stort inflytande — det förefaller som om de föregående talarna helt bortsett från detta. Jag tror att det i själva verket innebär betydligt starkare garantier än en besvärsrätt med mer eller mindre begränsad omfattning. Herr Norrby i Åkersberga var inne på ett resonemang som jag inte riktigt förstod. Han menade att Kommunförbundet vill genomföra en viss upphandlingsordning under hot om att det annars kan bli den statliga upphandlingsordningen som gäller. Men jag tycker att det är ganska naturligt om man hellre väljer en upphandlingsordning som kommunerna via Kommunförbundet har varit med om att utarbeta än den statliga upphandlingsordningen. Jag förstod alltså inte riktigt herr Norrbys resonemang. Herr talman! Med vad jag nu har anfört ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Kommunala besvärsnämnder är snarare undantag än regel i dagens läge. De finns i de största kommunerna, men många kommuner saknar sådana här besvärsnämnder. För övrigt har vi inte motionerat om besvärsnämnder — något som ju utskottet sysselsätter sig med i huvuddelen av sin skrivning. Tvärtom har vi påpekat att riksdagen uttalat sig mot obligatoriska besvärsnämnder, och riksdagen har dessutom uttalat sig mot interkommunala besvärsnämnder. Vad vi menar är att den olikhet inför lagen som nu finns med det snaraste bör och måste rättas till. Tyvärr har vi inte fått utskottets talesman med oss i det fallet, men han har deklarerat att han finner förslaget i viss mån sympatiskt. Han använde kanske inte ordet sympatiskt, men han fann det kanske nödvändigt med obligatoriska besvärsnämnder. ” Självfallet skall inte den som söker en kommunal tjänst bli kommunmedlem, herr Larsson i Luttra. Men det måste finnas möjligheter för människor att få sin sak rättvist prövad, om de av någon anledning anser sig förbigångna. Det är möjligt att en besvärsrätt är svår att genomföra, men vi måste pröva alla möjligheter. Vi motionärer har därför hemställt att riksdagen hos Kungl. Maj:t begär utredning och förslag till besvärsrätt, och den frågan kan måhända lösas, så att vi får den jämlikhet inför lagen för de kommunalt anställda som vi har talat om i vår motion och som jag tidigare har talat om från denna talarstol.

Herr talman! Herr Larsson i Luttra sade att om de kommunalt anställda och de som söker anställning i kommunen får besvärsrätt, så skulle också leverantörer och anbudsgivare kunna åberopa sådan besvärsrätt. Men för att trygga deras ekonomiska intressen har ju Kommunförbundet gjort en kraftfull insats genom sin mycket hårda rekommendation till kommunerna att anta det förslag till nytt upphandlingsreglemen te som nu föreligger. Om man får samma bestämmelser i alla kommuner stärks ju också rättstryggheten för leverantörer och anbudsgivare. Det är en sak som Kommunförbundet som sagt har engagerat sig hårt i. Men sedan sade herr Larsson i Luttra något verkligt intressant, nämligen att han mycket väl kan tänka sig obligatoriska besvärsnämnder. Det var en mycket markant reträtt från utskottstalesmannens sida. I utskottets betänkande står nämligen på s. 4: ”Med hänvisning till bl.a. principen om kommunernas självbestämmanderätt har riksdagen hittills ställt sig avvisande till inrättande av kommunal besvärsnämnd som obligatoriskt organ. Enligt utskottets mening är det väsentligt att den kommunala självstyrelsen inte onödigtvis regleras och binds av olika slag av föreskrifter utan att kommunerna i största möjliga utsträckning får bedriva sin verksamhet i de former och på det sätt de själva finner lämpligast.” Här har alltså utskottets talesman sagt att han mycket väl kan tänka sig obligatoriska besvärsnämnder och att det kan vara en smidig lösning. Det är ju en mycket intressant reträtt. Jag tycker, herr talman, att det då finns anledning för kammaren att omedelbart följa herr Larssons i Luttra rekommendation genom att rösta på reservationen.
Herr talman! Självfallet måste vi eftersträva likhet inför lagen, men en sådan strävan har ju kommit till uttryck i kommunallagen genom att besvärsrätten begränsas till kommunmedlemmar. Inte ens motionärerna tänker sig ju någon obegränsad besvärsrätt för alla och envar, oavsett var i landet man är bosatt. Besvärsrätten skall gälla inom ett alldeles speciellt område, och det måste alltså vara en på speciellt sätt konstruerad besvärsrätt motionärerna här vill ha. Herr Norrby i Åkersberga sade att vad jag tidigare anfört innebär en reträtt. Nej, det gör det inte. Jag har alltid haft den meningen, att om vi har att välja mellan olika alternativ, så skall vi välja det som innebär den bästa och smidigaste lösningen. Skall jag välja mellan en på detta sätt konstruerad besvärsrätt och ett obligatorium när det gäller besvärsnämnder, tar jag det senare. Besvärsnämnderna har ju vunnit burskap; vi har t.o.m. alldeles nyss valt en suppleant till riksdagens besvärsnämnd — riksdagen har alltså också en besvärsnämnd. Det är ett inslag i det offentliga livet som man skulle önska kunde genomföras på frivillighetens väg, som det är nu, men det kan mycket väl också tänkas att det finns goda skäl för ett obligatorium.
Herr talman!

Herr talman! Det här är en märklig debatt. I betänkandet hänvisar utskottets majoritet till att det finns möjlighet för kommun, som så önskar, att inrätta en särskild kommunal besvärsnämnd. Nu säger utskottets talesman att han gärna vill se att det fanns skyldighet att inrätta en sådan nämnd — det är innebörden i vad han säger. Varför sades det då inte i utskottet, och varför skrev inte majoriteten i betänkandet att denna möjlighet i rättssäkerhetens intresse borde ersättas av en skyldighet? Det har man inte skrivit; det sägs nu i debatten. Det är märkligt, det är intressant och det är ett steg framåt, men det har alltså tagit några dagar — sedan utskottet skrev sitt betänkande, den 17 oktober, och till dagens dato — innan detta kom fram. Jag utgår ifrån, herr talman, att majoriteten i utskottet nu gör en helomvändning och ansluter sig till kravet på en skyldighet att inrätta kommunal besvärsnämnd och alltså nalkas reservationen. Jag instämmer med den talare som sade att man kan ge detta omtänkande en skjuts framåt genom att rösta på reservationen. Så var det en annan sak som jag tyckte var litet märklig i utskottets talesmans yttrande. Han sade att man inte vinner så mycket på en besvärsmöjlighet, eftersom det som prövas inte är lämpligheten utan lagligheten. Ja, det är just det; det är lagligheten man prövar. Skulle det vara något fel att man prövar lagligheten, herr talman? Var och en som vill slå vakt om rättssäkerheten i landet är väl intresserad av att man prövar lagligheten. Jag tycker det är djupt komprometterande att en så skicklig talesman för kommunerna som herr Larsson i Luttra säger att det inte är av något intresse att pröva lagligheten när man inte får pröva lämpligheten. Jag tycker att det är av oerhört stort intresse att pröva lagligheten av ett beslut även när det gäller kommuner, herr Larsson i Luttra!
Herr talman! Herr Hernelius försöker pressa det jag har sagt ytterligare en bit så att det blir litet mer tilltalande för hans egen uppfattning. Jag har inte sagt att jag gärna såge en skyldighet för kommunerna att inrätta besvärsnämnder. Jag har sagt att jag i valet mellan olika alternativ kan tänka mig obligatoriska besvärsnämnder. Det är möjligt att herr Hernelius inte upplever det så, men kommunalmännen upplever en begränsning i besvärsmyndigheternas rätt att ta ställning till de kommunala besluten. Det är en begränsning. Jag har den uppfattningen att en sökande till en kommunal befattning, om han anser att hans meriter inte har blivit rättvist värderade, har små möjligheter att få rättelse genom vanliga kommunala besvär. Kommunen har nämligen rätten att anställa den kommunen vill. Det är däri jag menar att det ligger en begränsning som måste vara ganska besvärande för den här kategorin av sökande. Visserligen kan man få lagligheten prövad. Men om det finns en besvärsnämnd har denna skyldighet att göra en objektiv värdering av sökandes meriter. Dessutom sker det hela inom kommunens ram, och det är en både smidigare och bättre lösning. Man kan alltså ha uppfattningen att man frivilligt borde inrätta besvärsnämnder i alla kommuner och alla landsting. Jag har anfört som ett extra argument att vi efter den 1 januari får ett 270-tal ganska stora kommuner, och att man framför allt i de stora kommunerna måste känna ett starkt behov av en besvärsnämnd, som tar ställning till dessa besvärliga frågor.

Herr talman! Det finns i dag besvärsnämnder i ca 25 kommuner av ca 400. Det vittnar om behovet. Nu säger herr Larsson i Luttra att han är beredd att tillstyrka inrättandet av besvärsnämnder om det finns behov av sådana. Hur skall vi utröna det behovet? Det kan bara ske genom att vi ersätter ordet möjlighet med ordet skyldighet.
Herr talman! Den uppgiften kan då kompletteras med att besvärsnämnderna åtminstone i de mindre kommuner som har inrättat sådana i stort sett är arbetslösa. När det sedan gäller landstingen vill jag anföra att det övervägande antalet numera har besvärsnämnder.
Herr talman! Om besvärsnämnden är arbetslös är helt ointressant. Det är det förhållandet att den finns som är intressant.

Herr talman! Det här är en fråga som rör den enskilda människans integritet, rätten till ett privatliv utan insyn. Det är en problematik som har varit föremål för en hel del diskussion på senare tid, även om den inte har satt några spår i tänkandet hos majoriteten i konstitutionsutskottet. Det är en diskussion där man oroat sig för riskerna att den enskilda människans integritet kan gå förlorad i ett genomorganiserat eller datastyrt samhälle. Riksdagen antog nyligen en datalag. Denna lag fick, bl.a. efter påtryckningar från folkpartiet, en utformning som ger ett skydd för den enskildes integritet i fråga om uppgifter som har lagts på data. Vad min medmotionär herr Hugosson och jag är ute efter är att skapa ett motsvarande skydd för sådana personuppgifter som inte läggs på data. Enligt vår mening finns det ett behov av regler också på detta område, med tanke på hur omfattande sådana här undersökningar på senare tid har blivit och hur ofta sådana här personuppgifter förvaras på annat sätt än i form av databand. Att man sedan använder dessa uppgifter för t.ex. selektiv reklam gör ju inte behovet av regler mindre. Låt mig, herr talman, för klarhetens skull säga att jag tror att de flesta som genom intervjuoch enkätundersökningar samlar in personuppgifter har ett seriöst och allvarligt uppsåt och att deras verksamhet i flertalet fall blir till nytta för samhällsarbetet. Vad har då konstitutionsutskottets majoritet att säga i detta ärende? Hur vill den tillgodose kravet på personlig integritet också i samband med de här undersökningarna? Ja, man gör en hänvisning till att den undersökare som sviker ett löfte om anonymitetsskydd för uppgiftslämnarna kan bli skadeståndsskyldig enligt civilrättsliga regler. Det här betyder i klartext att man tänker sig att på detta område skall den Nr 119 enskildes integritet skyddas genom civilrättsliga processer. Den hemmafru Onsdagen den som har intervjuats om vilket tvättmedel eller vilket preventivmedel hon 24 oktober 1973 använder och som känner sin integritet kränkt skall alltså inleda en civilprocess mot det undersökande företaget. ARA Detta är milt uttryckt en för den enskilde omständlig procedur, och uppgiftsi RER man har heller inte i några andra sammanhang rekommenderat den vägen Hukerbjus Ve enkat:. undersökningar när det gäller att skydda den enskildes personliga integritet. Jag är mera förvånad över motiveringen till avstyrkandet än över avstyrkandet som sådant, och jag har svårt att befria mig från intrycket att utskottsmajoriteten i själva verket är ganska litet intresserad av att ta till vara den enskildes integritet. Jag vill, herr talman, yrka bifall till reservationen.

Herr talman!

Det är nog snarare så, herr Molin, att utskottsmajoriteten ser pessimistiskt på möjligheterna att få fram hanterbara regler som kan vara till hjälp i detta sammanhang. Vi tror alltså inte på att en utredning kan lägga fram några konstruktiva förslag. Det beror på tre omständigheter: 1. Uppgifterna lämnas helt frivilligt. Den enskilde bestämmer själv om och i vilken utsträckning han skall svara på de frågor som ställs. 2. Det ankommer på den enskilde och på den private undersökaren att avgöra om och i så fall i vilken grad och vilka former uppgifterna får offentliggöras. 3. Om det träffas en överenskommelse om anonymitet, helt eller delvis, är detta ett rättsligt bindande avtal. Bryter undersökaren mot det avtalet och uppgiftslämnaren lider skada, blir undersökaren skadeståndsskyldig. Ett av de av motionärerna nämnda alternativen är att det inrättas en nämnd som kontrollerar hur dessa uppgifter dokumenteras, lagras och utnyttjas. Men när man tittar på hur verkligheten ser ut måste man säga sig att det blir en rätt hopplös uppgift för en sådan här nämnd att utöva kontroll och insyn över alla dessa intervjuoch enkätundersökningar som sker i så många olika former och i så många olika sammanhang. Det är tidningar, tidskrifter, enskilda, organisationer, opinionsundersökningsinstitut, marknadsföringsinstitut, universitet och många andra som sysslar med sådan här verksamhet i mycket skiftande former.

Vi har då dragit slutsatsen att skyddet får ligga i att den enskilde själv bestämmer 21 vilka frågor han skall svara på och att löften om anonymitet är rättsligt bindande. Jag ber därför att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman!

Jag vill då peka på att vi i motionen angivit tre tänkbara vägar. Den ena är lagstiftning. Den andra är inrättande av en särskild nämnd som skulle få rätt att övervaka institut, som gör undersökningar av detta slag, och kontrollera hur dessa data används. Den tredje vägen är fastställande av någon typ av etiska regler som dessa institut frivilligt skulle ansluta sig till. Jag måste ändå säga, herr Bergqvist, att det är överdrivet pessimistiskt att man med dessa argument inte ens vill pröva möjligheten att utreda frågan om ett sådant här skydd. Undersökningar av det här slaget bedrivs i stor omfattning, och jag skulle tro att de i framtiden kommer att bedrivas i ännu större omfattning. Människor svarar på dessa frågor, och det är i flertalet fall bra att de gör det, eftersom det ger oss kunskaper som vi kan behöva för att reformera samhället. Men vi behöver regler för att skydda de svarandes integritet. Sådana regler har vi efter ett rätt besvärligt utredningsarbete fått när det gäller datalagrade uppgifter, och jag har mycket svårt att förstå varför man skall ge upp och inte utreda möjligheterna att få ett motsvarande skydd också när det gäller icke datalagrade uppgifter.
Herr talman! Om man tror att det går att få fram hanterbara regler, är det naturligt att man begär en utredning. Men om man bedömer utsikterna vara små när det gäller att komma fram till regler som skall täcka in en vitt skiftande verklighet, är det lika naturligt att man säger nej till en utredning enbart för utredandets egen skull.
Herr talman! Syftet med motionen och reservationen är förvisso det bästa: man vill inte avskräcka människor från att delta i sådan här undersökning, som säkerligen är av stor vikt och betydelse. Jag tror att man kan nå det mål man syftar till mycket enklare. Om man har ett opinionsinstitut som är seriöst, tror jag att målet kan nås genom anbringande av en stämpel på frågeformulären, av vilken framgår att annan användning av detta material kommer att medföra påföljd. Detta är en garanti. Men sedan får vi inte glömma att människor helt frivilligt svarar på dessa frågor. Jag tror inte att man bör lagstifta om sådana här fall. Var och en kan ju själv bestämma om han vill svara eller inte. Då behövs inte någon rättsgaranti av det slag som begärts utan snarare en erinran om de rättsmedel som redan finns.

Herr talman! Alltsedan den nuvarande radiolagen antogs av riksdagen år 1966 har olika meningar gjort sig gällande i fråga om lagens 5 §. I denna heter det: ”Det företag som Konungen bestämmer äger med ensamrätt avgöra vilka radioprogram som skola förekomma i rundradiosändning från sändare här i riket. Paragrafen innebär att också trådoch länksändningar har försvårats eller omöjliggöres. Sveriges Radio har nämligen tolkat paragrafen så, att företaget har monopol även på de sändningar som inte konkurrerar om utrymmet i etern. Begäran om överföring av t.ex. idrottsreferat och gudstjänster har sålunda avslagits. Det mest uppmärksammade fallet har redovisats i våra tidigare motioner i denna fråga. Det var på våren 1970 då Sveriges Radio avslog en ansökan att till möten på fyra ställen i Sverige få överföra de gudstjänster som den världsbekante evangelisten Billy Graham höll i Dortmund i Västtyskland. Gudstjänsterna sändes till åtskilliga europeiska länder och städer via Eurovisionens reservlänk, vilket naturligtvis hade kunnat ske också via TV-skärmarna i de hyrda hallarna i Stockholm, Göteborg, Örebro och Borlänge — utan några menliga konsekvenser. Televerket var positivt, och kostnaderna skulle arrangörerna självfallet ersätta. De gränsdragningsproblem som vi reservanter befarade år 1966 har bestyrkts vid flera tillfällen. Sveriges Radio och justitiekanslern har också i åtskilliga fall visat sig ha olika uppfattningar huruvida en sändning var rundradiosändning eller ej. Konstitutionsutskottets majoritet hänvisar nu till den tillsatta massmedieutredningen, vilken emellertid enligt uppgift beräknas komma med ett betänkande tidigast i början av år 1975. Herr talman! Jag hemställer att riksdagen med anledning av motionen 239 och i enlighet med den av herrar Ahlmark, Wijkman och mig till konstitutionsutskottets betänkande nr 34 avlämnade reservationen hos Kungl. Maj:t anhåller om förslag under våren 1974 till liberalisering av gällande regler för trådoch länköverföring av radiooch TV-program.

Herr talman! Frågan om Sveriges Radios ensamrätt till trådoch länköverföring av radioprogram är en gammal bekant fråga, som vid olika tillfällen aktualiserats alltsedan radiolagen antogs 1966. Senast den 7 april förra året förekom det här i kammaren en lång debatt innan en motion av herr Ahlmark m.fl. avslogs. Motivet för avslag var då, liksom nu i konstitutionsutskottets betänkande nr 34, att frågan ansågs falla inom ramen för den verksamma massmedieutredningen. Riksdagens majoritet fann inte anledning att föreslå någon åtgärd, och när nu massmedieutredningen haft ytterligare ett och ett halvt år på sig att arbeta finns det ännu mindre skäl att tillmötesgå motionärerna genom att gå in och göra ändringar i den nu gällande radiolagen. Motionärerna framhåller att det kommer att ta många år innan massmedieutredningen är klar med sitt arbete och att utredningen inte får hindra att man under tiden gör ändringar i radiolagen. Men som framhålls i reservationen och som också herr Nelander nämnde i sitt anförande beräknas massmedieutredningens arbete vara slutfört under 1975, och under sådana förhållanden kan det inte vara befogat att behandla en av radiolagens paragrafer separat. Det är nämligen obestridligt så att den fråga som tagits upp i den här motionen faller inom ramen för den åberopade utredningens uppdrag, varför också frågan i vederbörlig ordning kommer att bli prövad. Utskottet har fördenskull inte funnit anledning föreslå någon riksdagens åtgärd. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vid flera tidigare tillfällen har vi diskuterat det politiska mångsyssleriet. Jag tänker inte nu upprepa alla argumenten — de återfinns i motioner, reservationer och inlägg här i kammaren. Det liberala kravet på en genomlysning av mångsyssleriet i svensk politik bygger på fyra tankegångar. För det första är det av värde om fler människor än i dag får direkt inflytande över politiken på riksplanet, i landsting och i kommuner. Därför är det fel att så många politiker sitter på så många uppdrag. För det andra är det viktigt att de som har ett uppdrag sköter det på ett rimligt sätt. Det går inte om han eller hon är överlastad av uppgifter från stat och kommun och i parti och organisationer. För det tredje är det angeläget att de politiska förtroendemännen själva har satt sig in i de frågor de beslutar om. Den som är överlupen med uppdrag, rusar från ett sammanträde till ett annat, blir lätt ett offer för experter och tjänstemän. Och för det fjärde blir det alltmer nödvändigt att politiker försöker tänka framåt, att man inte nöjer sig med att klubba beslut under jäkt och hets i dagsläget utan söker tänka igenom hur det påverkar utvecklingen på sikt, vilka alternativ som finns, vilka faror och möjligheter som framtiden för med sig. Sådant framtidstänkande orkar politiker inte med om de är nerlusade med uppdrag som de hellre borde sprida till flera. Folkpartiet begär inte lagstiftning mot mångsyssleri utan en ”kompletterande kartläggning, sammanställning och analys” av mångsyssleriets omfattning och verkningar i svensk politik. De utredningar som utskottet brukar hänvisa till har inte alls givit svar på de frågor som måste ställas om mångsyssleriet. Och naturligtvis är det här ett problem som berör samtliga partier. En diskussion om det kan därför stimulera alla partier att inom sina led mer effektivt än hittills ta itu med mångsyssleriets skadeverkningar. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Konstitutionsutskottets betänkande nr 35, som nu behandlas, avser en fråga som genom herr Ahlmarks försorg under flera tidigare år varit föremål för riksdagens behandling. Herr Ahlmark har i sin motion föreslagit att riksdagen skulle besluta hemställa om att en kompletterande kartläggning, sammanställning och analys görs av mångsyssleriets omfattning och verkningar i svensk politik. Utskottet vill, nu liksom tidigare, framhålla att ett rikhaltigt material föreligger som kan ge en god belysning av frågan och att det därför är onödigt att göra ytterligare utredningar härom. Utskottet anser också att det bör ankomma på de politiska organisationerna att själva göra de bedömningar som erfordras i dessa sammanhang. Det torde numera oftare förekomma att de politiska organisationerna beslutar att begränsa antalet uppdrag som en medlem får inneha och att man exempelvis inte samtidigt får inneha landstingsoch riksdagsuppdrag. Den utveckling vartåt herr Ahlmark syftar är således på gång, varför man kan förvänta att en ytterligare förbättring i detta avseende kommer till stånd. Med anledning härav, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag är väldigt glad över att herr Gustavsson i Ängelholm tydligen instämmer i de allmänna värderingar som jag har i min motion. Han säger att utvecklingen går i rätt riktning, att man i dag sprider uppdragen mer än vad man gjorde tidigare. Men i och för sig vet vi inte alls det. Det finns inga som helst undersökningar som belägger herr Gustavssons tes på den punkten. Man har ju sagt nej till våra krav på en analys av mångsyssleriet i svensk politik, och därför kan vi varken bekräfta eller dementera herr Gustavssons uppgifter på den här punkten. Herr Gustavsson säger att det redan finns väldigt många undersökningar gjorda som belyser de här frågeställningarna. Det är knappast sant. Jag har gått igenom dem som utskottet tidigare har åberopat. De handlar i regel om hur många riksdagsmän som har landstingsuppdrag, om hur många som har anknytning till LO, TCO och SACO eller om hur många nämnduppdrag man har i genomsnitt. Det är alltså väldigt grova skattningar, som inte alls ger svar på frågan om vilka verkningar det här mångsyssleriet har. Den typ av problem som vi har fört fram har inte alls tagits upp i någon som helst forskning som bedrivits i Sverige.

Det är frågor som vi tyvärr ännu inte har fått någon som helst belysning av. Jag är ledsen att herr Gustavsson i Ängelholm inte vill ge den typen av forskning sitt stöd.

Herr talman! Jag kan ge herr Ahlmark rätt däri att det på sina håll har florerat ett mångsyssleri som kanske inte har varit nyttigt för det politiska livet. Men som jag tidigare anförde, herr Ahlmark, har flera organisationer beslutat att man exempelvis inte samtidigt får inneha ett riksdagsoch ett landstingsuppdrag. En förbättring är således på gång. För herr Ahlmarks parti har väl det här ärendet blivit ett betydligt lindrigare problem nu än vad det var vid den tidpunkt herr Ahlmark lade fram sin motion.
Herr talman! Det finns också vissa tendenser som verkar i motsatt riktning. Kommunsammanläggningarna har ju betytt att väldigt många politiska förtroendeuppdrag helt enkelt har upphävts. Man har färre förtroendemän ute i kommunerna än vad man hade tidigare.Det betyder att man upplever uppdragskoncentrationen som större i dag i väldigt många kommuner än för ett antal år sedan. Det finns således utvecklingstendenser i båda riktningarna. Vi vet inte vilken av de tendenserna som är starkast, eftersom herr Gustavsson i Ängelholm och hans parti har förvägrat oss de undersökningar som vi har velat genom föra.

Herr talman! I motionen 16 år 1973 har herr Norrby i Gunnarskog och jag tagit upp en del problem som alla deklaranter kommer i beröring med, nämligen hur man skall vara säker på att man får in sin deklaration i tid och inte blir påförd förseningsavgift.

Jag vill därför också citera ur 7§ förvaltningslagen: ”Handling anses ha kommit in till myndighet den dag då handlingen eller avi om betald postförsändelse, i vilken handlingen är innesluten, anlänt till myndigheten eller kommit behörig tjänsteman till handa.

Det är anledningen till att vi i motionen har ifrågasatt om man inte i stället kunde införa en bestämmelse som innebure att deklaration är avlämnad då den i betalt brev avlämnats till posten. Deklaranten skulle ju då slippa ha bekymmer för när brevet kommer fram; i och med att han avlämnat deklarationen till posten på senaste föreskrivna dag skulle deklarationen anses vara avlämnad. Nu har utskottet avstyrkt vår motion, och för en gångs skull kan jag väl säga att jag har full förståelse för utskottets åtgärd, därför att utskottet har hänvisat till de anvisningar som riksskattenämnden utfärdade i år för 1973 års taxering. Där sägs nämligen att deklarationsskyldig som har kommit in med en deklaration senast den 21 februari, om deklarationen normalt skall vara inne den 15 februari, skall inte påföras förseningsavgift, och för den som har 31 mars som sista inlämningsdag räcker det om deklarationen kommit in den 6 april. Man har alltså utfärdat mycket liberala och i mitt tycke välbefogade anvisningar för i vilka fall förseningsavgift skall uttas. Tydligen har man utgått från att förseningsavgift inte skall tas ut när det inte är uppenbart att vederbörande har varit för sent ute. Jag skall därför inte orda längre utan vill bara avslutningsvis uttrycka vår tillfredsställelse över riksskatteverkets anvisningar för 1973 års taxering. Men det finns en brist, och det är att dessa anvisningar inte var kända för deklaranterna då deklarationerna skulle avlämnas. Det är inte helt betryggande att man i efterhand utfärdat liberala bestämmelser. Dessa var ju inte kända när vederbörande gick till posten och lämnade sin deklaration. Vi förutsätter därför att riksskatteverket med anledning härav snarast utfärdar generella och lika liberala anvisningar beträffande uttagande av förseningsavgifter vid kommande års taxeringar, varigenom syftet med vår motion är tillgodosett. Vi motionärer menar att ingen deklarant skall behöva riskera att bli påförd förseningsavgift på grund av dåliga postförbindelser eller trafikrubbningar o. d., som ligger helt utanför vederbörandes kontroll.

Herr talman! Frågan om skolanläggningarnas storlek har tilldragit sig ett ökat intresse. Stora skolor med flera hundra, ja, ibland ett par tusen elever har mer och mer börjat betecknas som ohanterliga och miljöovänliga. De ekonomiska aspekterna kommer givetvis in i bedömningen. Detta framhåller också den socialdemokratiska utskottsmajoriteten. Man pekar 31 särskilt på anläggningsekonomins betydelse i sammanhanget och på utnyttjandefrekvensen. Jag tror dock att vi måste varna kommunerna för att hysa en övertro på de ekonomiska vinsterna vid byggande och drift av stora skolor. En mängd andra nackdelar med de alltför stora skolorna anmäler sig på löpande band. Ett sådant problem är elevanonymiteten, som infinner sig vid alltför stor elevsammandragning. Vid ett besök i en av de allra största gymnasieskolorna i en norrländsk stad fann jag att vid den skolan inte bara eleverna var okända för varandra utan att även lärarna var anonyma för varandra. En tjänsteinnehavare vid den skolan förmenade att lärarna, även inom samma ämnesområde, var så många att de inte hade den kontakt med varandra som var önskvärd och nödvändig. Vi framhåller i vår reservation att den lilla skolan ger uppenbara fördelar. Det kan då bli en daglig kontakt både eleverna emellan och mellan lärare och elever — det sista kanske är det mest betydelsefulla. En sådan kontakt innebär att de känner varandra, är bekanta med varandra och därför på ett riktigare och naturligare sätt kan tala om problem och svårigheter lika väl som om undervisningens och skolans glädjeämnen — sådana finns ju också i rätt stor mängd. Vi har blivit mer och mer övertygade om att en personlig kontakt mellan lärarna och eleverna är nödvändig. Vi har också i SIA varit med om att diskutera de här tingen och vi har, som omnämnts, gett ut en debattskrift om dessa frågor. Jag skall inte säga annat än att vi såvitt jag förstått är införstådda med de förslag till byggnadslösning som bygger på hemrumsprincipen. Den utgör med nuvarande läroplaner en ganska god lösning. I min hemkommun har man gjort erfarenheten att det är nödvändigt med ett s.k. basutrymme för varje klass. Denna kommun, Staffanstorp, var den första här i landet som byggde en skola helt enligt den s.k. öppna principen, men vi har som sagt under årens lopp kommit fram till att en modifiering av den öppna skolan är nödvändig. En sådan modifiering tror jag är att skapa basutrymmen för de olika klasserna. Man måste med andra ord också modifiera skolornas storlek. Vi säger i reservationen att skolöverstyrelsen bör utfärda rekommendationer beträffande skolanläggningarna. Därvid bör förutom elevantalet även beaktas planlösning, lokalernas beläggningsgrad osv. Vi yrkar i reservationen att riksdagen skall ge Kungl. Maj:t detta till känna. Utskottsmajoriteten menar att vi bör avvakta SIA:s slutliga förslag. Men detta betänkande skrevs före den 12 oktober, då ”höstverkarn” kom. I denna proposition föreslår man ytterligare 30 miljoner kronor direkt till resursanslag i skolan och 50 miljoner kronor mer till skolbyggen, och detta utan att avvakta SIA:s slutliga ställningstagande härom. Det har alltså plötsligt blivit bråttom. Och situationen är analog när det gäller skolanläggningarnas storlek — den frågan är uppenbarligen lika angelägen. Med anledning av denna nya drive tycker jag det är konsekvent att riksdagen bifaller föreliggande reservation.

Herr talman! Vi har just hört av herr Larsson i Staffanstorp att man i debatten om små eller stora skolenheter hela tiden har sagt att vi måste vänta på resultatet av de pågående utredningarna innan vi fattar några mer definitiva beslut. Det är på det argumentet som majoriteten stöder sig i utskottsbetänkandet. Jag är emellertid övertygad om att vi, om vi skall vänta på vetenskapliga utredningar om hur större respektive mindre skolenheter påverkar eleverna, aldrig får något svar på den här frågan. Det är så fantastiskt många irrationella variabler som spelar in när det gäller hur skolmiljön och närmiljön över huvud taget påverkar eleverna att det inte finns några möjligheter att med nuvarande vetenskapliga metoder hålla dem under kontroll och frilägga just variabeln ”skolenhetens storlek”. Däremot vet vi alla att det finns en övervägande opinion bland lärare, elever och föräldrar mot stora skolenheter, och vi vet också erfarenhetsmässigt — det har vi många vittnesbörd om — att det uppstår problem i stora skolenheter på ett sätt som det inte gör i mindre. Till att börja med innebär skolans storlek att den blir ohanterlig. Många av de moment som bör ingå i skolarbetet för att skänka trivsel och ge något av skolanda och social utveckling är omöjliga att genomföra i en större skola. Det är inte bara eleverna som inte känner varandra. Lärarna känner knappast varandra heller, och elever och lärare känner inte varandra. Vidare vet vi att det av praktiska skäl är svårt att ordna gemensamma samlingar därför att skolan kanske inte har någon lokal där man kan samla alla på en gång. Inte ens en årskurs i taget från en gymnasieskola kan man kanske få in i samma sal. Samtidigt skall man försöka påverka eleverna att känna social samhörighet med varandra och med skolan! Hur man skall göra med skolfester, resor, utflykter, friluftsdagar — allt sådant som tidigare bidrog till att skapa social samhörighet i skolan — det vet man inte heller. Det försvåras eller omöjliggörs. Vi vet också — det är heller ingen nyhet — att det finns många övervakningsproblem i en stor skola. Man kan inte ge barnen, framför allt i de lägre åldrarna, det skydd mot översitteri och mobbning som de trots allt måste ha och är berättigade till på rasterna. Det skall emellertid klart slås fast att mobbningsproblemet inte är så enkelt att man löser det bara genom att ha mindre skolenheter. Det finns många exempel på mobbning även i små skolor. Men när nu den här insikten börjar göra sig gällande alltmer och vi kan förmoda att det på låg-, mellanoch högstadiet inte kommer att byggas några större skolor frågar man sig varför vi inte kan slå fast den principen också när det gäller gymnasieskolan. Debatten om gymnasieskolan har i mycket stor utsträckning kretsat kring frågan om integration. Det har gällt en lokalmässig integration, vilket innebär att så många linjer som möjligt skall finnas på samma skolenhet. Det skulle motverka en icke önskvärd skiktning av eleverna efter studieval, studieinriktning och kön. Den tanken är i och för sig riktig, men man har inte tillräckligt analyserat om det blir så positiva effekter av den här integrationen som man egentligen hade tänkt sig. Det är inte alls säkert att man får en reell integration mellan elever på olika linjer bara därför att de läser i samma skolhus eller undervisas i samma enhet. Vi vet inte om de umgås på rasterna eller på fritiden. Vi vet inte ens om de äter i samma matsal — om det finns skilda matsalar. Vi vet inte hur lärarna i de praktiska ämnena umgås med lärarna på den teoretiska sidan. Men det vi vet av två års erfarenhet av gymnasieskolan är att det här problemet är avsevärt mycket svårare än vi trodde när vi införde den integrerade gymnasieskolan. Det har faktiskt t.o.m. skett en ny segregation och skiktning av elever och lärare på de lokalintegrerade gymnasieskolorna. Därför är det glädjande att utskottet entydigt har slagit fast att tanken om integration ligger djupare än i enbart en lokalmässig integration. Det finns exempel på stora skolenheter där man tidigare hade bra samhörighet mellan lärarna men där man nu har fått nya segregationstendenser. Lärare i olika ämnen som tidigare träffat varandra spontant och naturligt kring kaffet i lärarrummet tenderar nu att bli alltmer isolerade till sina respektive institutioner. Dessa institutioner är nu så stora att de innehåller både vilrum och arbetsrum, och lärarna är så många att de kan klara sitt sociala kontaktbehov inom sitt eget ämne. Följden har varit att den skola som skulle ge en ökad integration i många fall i stället har givit till resultat en ökad segregation när enheterna har blivit för stora.

Såsom vi alldeles nyss hört en ledamot i utredningen säga, kommer inte SIA att kunna prestera någonting i detta avseende som vi inte förut kände till. Däremot kan vi hindra vissa missgrepp och felsatsningar under den tid då vi väntar på SIA-utredningens resultat.

Herr talman! Den här frågan har riksdagen diskuterat vid flera tillfällen under de senaste åren. Varken utskottet eller de ärade talare bland reservanterna som uppträtt i dag har tillfört debatten ett enda nytt argument, och jag, herr talman, har inte heller någon möjlighet att tillföra debatten något nytt argument. Det som tidigare sagts kan sägas också i dag. Utskottet och riksdagen har tidigare uttalat att vi bör avvakta slutförandet av pågående utredningar innan vi tar ställning till att rekommendera kommunerna hur stora gymnasieskolorna skall vara. Utskottet har inte anslutit sig till någon linje — tar inte ställning i frågan om skolenheternas storlek — men har betonat att vi måste slå vakt om det integrerade gymnasium som riksdagen beslutat om; det beslutet får inte på något sätt upphävas. Gymnasiereformen får inte påverkas genom beslut om skolenheternas storlek, men inom ramen för de regler som gäller för gymnasieskolan finns det vissa möjligheter att differentiera skolstorleken, och vi vill avvakta pågående utredning. Herr talman! Herr Larsson i Staffanstorp sade att man på andra punkter har ansett sig kunna föregripa SIA-utredningen, t.ex. genom statens insatser med 30 miljoner till vissa åtgärder i skolorna fr.o.m. i höst. Jag vill erinra om att den åtgärden bygger på en mycket kraftig och samlad begäran från lärarorganisationerna, som har hemställt att få 10 miljoner kronor för att göra vissa speciella punktinsatser. Nu har det anslaget ökats på av staten till 30 miljoner, och det kommer med kommunala insatser troligen att uppgå till ca 40 miljoner sammanlagt. Man har satsat mera än vad lärarorganisationerna har begärt, men orsaken till att denna fråga nu tagits upp är ju detta ganska massiva önskemål från lärarorganisationerna. Herr Stålhammar har i sitt inlägg sagt att det är mycket som är oklart. Det är mycket som vi inte vet om hur relationerna har förändrats i gymnasieskolan. Herr Stålhammar gav många exempel på företeelser vi vet alltför litet om. Jag instämmer med herr Stålhammar och drar den konklusionen, att det är bättre att vi försöker få veta litet mera innan riksdagen lägger sig i den kommunala självstyrelsen och bestämmer hur stora skolenheterna skall vara. Herr talman! Med hänvisning till vad utskottet sålunda anfört och den debatt som förts också tidigare i riksdagen hemställer jag om bifall till utskottets framställning.